Fru talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation nr 1, men jag står naturligtvis bakom de övriga S-reservationerna också. I dag har vi att diskutera beskattning av företag, kapital och fastigheter. Precis som i andra delar av skattesystemet ser vi tilltagande fragmentering och sönderfall. Vi ser ständigt nya särlösningar, undantag och avdrag som urholkar grundprinciperna i det skattesystem som en gång blev resultatet av en överenskommelse mellan socialdemokratin och Folkpartiet. Bara de senaste veckorna har ett antal olika förslag poppat upp från Finansdepartementet, och de har inte alltid varit så genomarbetade när det gäller konsekvenser och finansiering. Det senaste i raden var det pm som skulle skapa en skattemässig gräddfil för ett hundratal riskkapitalister. Det har redan kritiserats sönder från alla håll. Det är mycket allvarligt att det presenteras ett så tydligt förslag om en skattegräddfil för en liten, välbärgad grupps privata inkomster samtidigt som det i medierna avslöjas att Moderaterna har samlat in pengar eller tagit betalt för kvalitetstid med moderata toppolitiker av för allmänheten anonyma personer. Tittar man bakåt och summerar alliansregeringens skattesänkningar sedan 2006 framträder dock tydligt att det nu har varit payoff time i sex års tid, från herrgårdsägare till restaurangbranschen. Nu är det tydligen riskkapitalisternas tur. Om man som vi socialdemokrater eftersträvar ett skattesystem baserat på breda skattebaser och enhetliga regler blir man än mer bekymrad när man läser motionsfloden från de borgerliga riksdagsledamöterna om nya avdrag, nya särlösningar och ytterligare urholkningar av skattesystemet. Bara i detta betänkande kan vi läsa motioner om att företagares privata motion borde vara avdragsgill och att redan inköpt konst ska kunna rendera avdrag i företagen. Ibland undrar man om Alliansens riksdagsledamöter har en intern tävling om att hitta på veckans bästa nya avdrag. Nej, fru talman, det är dags att få ett nytt, heltäckande grepp över skattesystemet. Nu har 20 år förflutit, och det är hög tid för en parlamentarisk översyn. Styckevis och delt kommer olika utredningar, pm och förslag, vart och ett med sina snäva direktiv och målsättningar. Jag menar att det är nödvändigt att utvärdera det som gjorts och sätta in nya förslag i en helhet innan vi bitvis ändrar mer i skattesystemet. En sådan parlamentarisk översyn tror jag skulle betyda mycket för trovärdigheten och långsiktigheten i skattesystemet. Dagens laga och lappa har kommit till vägs ände. Ett av de senaste utspelen från finansministern handlar om ränteavdragsbegränsningar, ett förslag vars grunddelar vi stöder som ett akut stopp för räntesnurrorna och utflödet av skattepengar till skatteparadis. Samtidigt lovar det direkt att de tänkta inkomsterna i stället ska användas till en motsvarande sänkning av bolagsskatten. Låt mig reflektera lite över synen på bolagsskatten. Vi socialdemokrater har en pragmatisk syn på den. I en globaliserad ekonomi, som vi lever i, blir nivån i det kortsiktiga perspektivet snarast en räkneoperation som handlar om vilken skattenivå som ger mest skatteintäkter och arbete i landet. I ett längre perspektiv kan man dock se att vilken nivå ett land kan upprätthålla på bolagsskatten fungerar som en indikator på landets attraktionskraft för företagande. Bolagsskatten är nämligen bara en komponent när beslut om lokalisering av företag sker. Viktigare är att utbildningsnivån på arbetskraften är adekvat, att arbetsmarknaden fungerar, att det finns goda villkor för forskning och utveckling, att det är fritt från korruption och att landets sociala trygghetssystem är välutvecklade så att medarbetare kan rekryteras och trivas. Om ett lands konkurrenskraft på dessa områden sjunker får man kompensera det genom att sänka bolagsskatten för att få i alla fall en del företag att stanna. Det är på många av dessa områden som de sex alliansåren har flyttat Sverige bakåt. Försämringar i vuxenutbildningar och arbetsmarknadspolitiken, liksom i de sociala trygghetssystemen, gör att Sverige spelar i en lägre division som inte är lika attraktiv för de kunskapsintensiva framtidsbranscherna. Det är i detta ljus man kanske ska se alliansregeringens olika försök att i stället etablera en låglönesektor som kompensation. Ja, vi ska alltså ha en bolagsskatt som kortsiktigt maximerar intäkterna. När det gäller överskottet av ett stopp för räntesnurrorna vill vi dock först se att pengarna faktiskt kommer in innan de används till en skattesänkning. Långsiktigt vill vi återigen bygga Sverige till ett starkt företagarland som inte behöver locka med låga bolagsskatter. Genvägen med låga bolagsskatter har flera europeiska länder prövat, och det är ofta de som i dag har de riktigt stora ekonomiska problemen. Fru talman! En annan väsentlig sektor som har drabbats hårt av alliansregeringens styckevisa skattepolitik är bostadssektorn. Olika beslut från 2006 och framåt har skapat en skattemässig obalans när det gäller produktion av bostäder som nu innebär att egentligen alla boendeformer utom hyresboende skattesubventioneras. Om man bygger två exakt likadana lägenheter men med olika upplåtelseformer blir månadskostnaden av skatteskäl ca 2 000 kronor högre i en hyrd lägenhet jämfört med en ägd, enligt den utredning SABO, Fastighetsägarna och hyresgästerna har gjort. Observera att det här är bara för själva byggnaden. Att hyresgäster sedan betalar mer för att de har en högre servicenivå i sina hus är självklart och ligger utanför den här jämförelsen. Den här obalansen som gör det mycket svårt att bygga hyresrätter slår direkt på tillväxt och sysselsättning. Hur många möjliga jobb blir inte av och hur många högre studier inleds inte därför att det inte finns bostäder på våra tillväxtorter? Vi har sett de katastrofala följderna av en ideologiskt enad politik där endast ägt boende stimuleras. Det var det som var upptakten till Goldman Sachs-kraschen, en ideologiskt motiverad amerikansk politik som skulle se till att alla ägde sina bostäder. Resten är historia, och den känner vi väl. Tillväxt kräver att en stor del av bostäderna är tillgängliga och med ganska snabba både in och utflyttningar. Lika illa som det är att prisnivåerna på tillväxtorterna hindrar nya att komma in är det att människor sitter fast i bostäder som inte kan säljas i andra delar av landet. Gång på gång har vi blivit utlovade en översyn av den snedvridande skattebelastningen på de olika boendeformerna. Men nu är det mycket hög tid att snabbt lösa orättvisorna. Dagens utspel inför vårpropositionen tar några små steg på vägen, men jag väljer att avvakta aktörernas kommentarer om i vilken utsträckning de marginella förändringarna i de ekonomiska villkoren kommer att leda till nybyggande. Ett modernt land som vill främja flexibilitet och mobilitet kräver ett stort mått av hyrda bostäder. Det är en del av tillväxtpolitiken. En annan del av boendebeskattningen som är skadlig för tillväxten är de höjda flyttskatterna, som den borgerliga regeringen införde för att betala fastighetsskattesänkningen på de dyra husen. Ska vi kunna använda det byggda bostadsbeståndet bättre och effektivare, vilket är det ojämförligt viktigaste när det gäller bostadsförsörjningen, krävs lägre trösklar för att flytta. Vi behöver få i gång flyttkedjor om ungdomar och andra som står i bostadsköerna ska kunna komma in. Då krävs det att vi gör det lätt för dem som kanske skulle bo bäst i en ny seniorlägenhet att flytta dit och inte, som den här regeringen har gjort, höja trösklarna genom att höja skatterna. Fru talman! Till slut vill jag sluta där jag började. Vårt skattesystem är på väg att bli en schweizerost. Det är hög tid för ett samlat grepp. När tänker Moderaterna inse detta?

Fru talman! Jag vill börja där föregående talare slutade, med schweizerosten. Schweizerosten är väldigt god, men den är inte särskilt substansfylld utan det är snarare en hel del luft i den. Och den luften skulle vi i Sverige behöva få bort. Vi skulle behöva mer substans och mer enhetlighet, så jag instämmer helt i Leif Jakobssons förslag om en bred skatteöversyn. Det har vi diskuterat tidigare här i kammaren. Jag är inte riktigt säker på var alla borgerliga partier står, men jag har förstått att Moderaterna inte är intresserade av en skatteöversyn. Då lär det väl inte bli en sådan eftersom det är Moderaterna som styr i regeringen. Men vi från Miljöpartiet skulle välkomna det. Vi tror att det behövs. Det var ett tag sedan sist. Vi skulle behöva en bred skatteöversyn som också lägger in klimat och miljöaspekter i skattesystemet. Det är en viktig fråga för oss. Just på den punkten har vi flera saker som vi vill lyfta fram bland alla dessa motioner som vi ska debattera i dag. Jag vill börja med att lyfta fram frågan om vindkraftskooperativ - en framtidsbransch som i många länder skapar sysselsättning, som skapar alternativ. Jag tror att det var DN som förra veckan hade två helsidor om hur Tyskland jobbar stenhårt på att bli världsledande, och delvis redan är det, i vindkraftssektorn för att visa att de ska klara av att avveckla kärnkraften och bygga den alternativa energisektorn. De vågar - världens fjärde största ekonomi, om jag inte minns fel. Sverige vågar inte. Vi vågar inte ens ge kooperativen ett sådant undantag när det gäller beskattning som vi utan vidare kan ge till bostadsrättsföreningar. Vi vågar inte, eller rättare sagt regeringen vågar inte. Centern vågar absolut inte, trots att de länge har pratat om det. Vi vill, och det är därför jag vill yrka bifall till reservation 4. Från Miljöpartiets sida tycker vi att det här är en väldigt viktig framtidsfråga. Det är viktigt att Sveriges riksdag visar att alternativa energiformer måste stöttas för att vi ska skapa en hållbar framtid. Vi är öppna för förslag. Vi har ett förslag i vår motion som dessutom har stöd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi är eniga i den frågan. Men vi är också öppna för förslag från regeringssidan för att hitta lösningar, om det kommer några. Vi har inte sett eller hört några. Vi har bara hört en stor ovilja att diskutera frågan. Vi kan tänka oss att gå vidare där, och jag öppnar dörren här för att man kan diskutera sådana saker. Detta är en fråga som vi tycker är viktig för framtiden. Liknande tycker vi när det gäller energideklarationen. Det är jättebra att vi långsamt börjar få fler energideklarationer. Men detta borde ge avtryck också ekonomiskt för privata fastighetsägare i fastighetsavgiften. Vi måste skapa ekonomiska incitament om vi vill bygga ett hållbart samhälle. Det här är viktigt. På en annan punkt bland dessa motioner väljer vi i dag från Miljöpartiets sida att lita på att regeringen håller vad de lovar, nämligen i fråga om tonnageskatten. Riksdagen har ett antal gånger gjort tillkännagivanden till regeringen om att man måste få fram ett förslag till tonnageskatt. Nu verkar det vara ett sådant förslag på gång. Då menar vi att det är viktigt att regeringen verkligen kommer med det. Om inte ska utskottet ta initiativ igen, återkomma och pressa på. Men denna gång väljer vi från MP:s sida att lita på att det kommer. Vi hoppas att vi inte blir besvikna i den frågan. Vi ska ju använda skatterna för att bygga ett framtida samhälle. Sedan vill jag för helhetens skull påpeka att när det gäller den enskilda motionen från miljöpartister om arvs och gåvoskatt, som jag vet att de senare kommer att gå upp och yrka bifall till, är det inte Miljöpartiets partiåsikt som representeras. Vi var till och med drivande tidigare i att genomföra avskaffandet av arvs och gåvoskatt, för vi menar att de har negativa effekter på till exempel småföretagande. Det var ju inte de rika som betalade den skatten. Det var de som var mindre rika och inte hade råd att skatteplanera. Så det var inte en särskilt effektiv skatt. Vi ska ha mer effektiva och rättvisa skatter, och vi ska se till att skatterna mer och mer gynnar klimatet. Det är därför som jag yrkar bifall till reservation 4. I övrigt står jag naturligtvis bakom de reservationer vi har.

Fru talman! Beskattning av företag, kapital och fastigheter brukar ofta vara en het potatis med ideologiska förtecken. Dock är denna beskattning av största betydelse och påverkar i allra högsta grad utbudet av arbetstillfällen. Och en hög sysselsättning är i sin tur en grundförutsättning för en god välfärd. En alltför hög beskattning av företag och kapital är i det avseendet en hämmande faktor för antalet arbetstillfällen. För att skapa nya företag behövs ett gott företagsklimat där det är möjligt att anskaffa riskkapital till en rimlig kostnad. Det behövs konkurrenskraftiga villkor för företagare och framför allt enkla regler. För befintliga småföretag måste det finnas möjlighet att växa. Det är i de växande företagen och framför allt i småföretagen som det stora antalet nya arbetstillfällen kan skapas. Skattesystemet får därmed inte bli en omöjlig tröskel för företagens möjligheter att expandera och att klara sig i den globala konkurrensen. I dag är många gånger bristen på startkapital det stora hindret för att nya företag ska bli verklighet. Banker har med tanke på den finansiella osäkerhet som råder blivit ännu mer försiktiga med kreditgivning till nya företag. Ett gott företagsklimat måste också präglas av stabila och rättvisa villkor. Jag nämner rättvisa villkor för att jag är orolig för vad de så kallade nystartszonerna eller ekonomiska frizonerna kan ställa till med i framtiden om de blir verklighet. Ett gott företagsklimat förutsätter också rimliga villkor för den som driver småföretag. Det handlar om trygghet i händelse av sjukdom, arbetsmiljö och regelverk. Det handlar sammantaget om att även småföretagare ska ha en bra arbetssituation och en god hälsa. Fru talman! Jag hade förväntat mig att Carema-affären och räntesnurror skulle komma upp, och Leif Jakobsson tog upp det lite grann. Det är fullt förståeligt. Dessa vinster inom vården har diskuterats flitigt i medierna och av politiker under vintern och våren. Det har varit en ganska naturlig reaktion då det ofta har handlat om vård och omsorg av de gamla i samhället. De gamla har i många fall fått uppleva försämringar, och vårdskandaler har inte heller varit ovanliga. Det är dock inte lika aktuellt att ta upp företag som gör stora vinster på den så kallade flykting eller invandringsindustrin trots att det sannolikt finns ännu större vinster procentuellt sett inom dessa företag. Det finns ett antal företag, kanske ett stort antal företag, som ägnar sig åt denna mycket lukrativa verksamhet. Det är dessutom en säker och politiskt korrekt verksamhet, och den riskerar därför inte att hamna under lupp i svenska medier och granskas i någon större omfattning. I stället är det Riksrevisionen som gör det jobbet i sina rapporter. Nyligen lyfte man bland annat fram att Migrationsverket i sin upphandling inte följer lagen om offentlig upphandling. Riksrevisionen kom med allvarlig kritik av Migrationsverket i rapporten, men den möttes av relativt stor medial tystnad - även om detta också handlar om hur våra gemensamma skattemedel används och att de inblandade företagen plockar ut stora vinster. Vi har fått exempel på ägare som ska ha plockat ut mångmiljonbelopp av våra gemensamma skattemedel i aktieutdelningar i dessa företag. Nu är det inte bara privata företag som utnyttjat Migrationsverkets okontrollerade penningutflöde utan även kommuner som, enligt Riksrevisionen, fått över 15 000 kronor per dygn i ersättning för så kallade ensamkommande barn. Det är i mina ögon helt sanslöst. Här kan man verkligen fråga sig om varje skattekrona är effektivt använd. Men att ställa den frågan när det gäller Migrationsverket och dess verksamhet är som sagt inte politiskt korrekt i Sverige. Fru talman! Tonnageskatten hade dragits i långbänk i flera år innan Sverigedemokraterna tog plats i riksdagen. Regeringen har hänvisat till att ärendet utreds, bereds, är på gång och så vidare. Vid förra årets debatt utlovade vi sverigedemokrater att om inget händer under det kommande året från regeringens sida kommer vi sannolikt att stödja motioner angående tonnageskatten. Det är lite synd att Miljöpartiet väljer att lita på regeringen i år på det sätt som vi litade på regeringen förra året. Men hur som helst tänker vi i år uppfylla löftet att stödja detta. Jag ska komma in lite på studentbostäder. Jag tror att det råder bostadsbrist i de allra flesta studentstäder. Den kulminerar varje år i slutet av sommaren och under hösten då den ofta blir akut. I Kalmar är det i varje fall alltid på det sättet. De lokala tidningarna fylls av artiklar om den akuta bostadsbristen, och samma kommunala företrädare och fastighetsbolag får samma frågor som föregående år. Svaren är ofta desamma. Även om det produceras ett mindre antal nya studentbostäder varje år förbättras inte situationen nämnvärt. Ett alternativ för studenter är att hyra en del av en lägenhet, men för det krävs det att det finns ett intresse av att hyra ut. Men med tanke på att man får göra schablonavdrag på endast 21 000 kronor per år, vilket motsvarar 1 750 kronor per månad, är intresset för att hyra ut svalt. Att hyra ut sin bostad under sommaren eller vid speciella arrangemang är ju ganska vanligt. Ett exempel på detta känner nog alla igen som besöker Almedalsveckan, men då faller uthyraren sällan för 21 000-kronorsgränsen. I Norge har man en helt annan syn på detta då man har rätt att skattefritt hyra ut halva bostaden i andra hand. Det skapar utan tvekan ett helt annat intresse från privatpersoner om man kan tjäna några extra kronor utan att behöva skatta för stora delar av hyresintäkten. Vi anser att samma möjlighet ska införas i Sverige, och vi tror att det skulle ge en positiv effekt på intresset att hyra ut delar av lägenheter. För studenter skulle det säkert också ge ett större utbud och prisvärda alternativ för boende på studieorten. Det skulle också kunna få den positiva effekten att kontakten mellan studenter och lokalbefolkning ökar. I dag kan man läsa i Dagens Industri att regeringen föreslår en höjning av schablonavdraget till 40 000 kronor. Det motsvarar ganska väl vårt förslag om att få hyra ut halva lägenheten skattefritt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 7 och 8.

Fru talman! I Sverige utgör skatternas andel av bnp ca 45 procent. Även om andelen har varit högre tidigare, till exempel med regeringen Bildt under krisåren i början av 1990-talet, är det fortfarande en av de högsta andelarna internationellt sett. Det är skatteintäkter som möjliggör ett välfärdssamhälle, även om den senaste borgerliga regeringens skattesänkarpolitik på sikt allvarligt riskerar att undergräva detta välfärdssamhälle. Ett viktigt användningsområde för skatterna är också den fysiska infrastrukturen såsom vägar och järnvägar. För att värna välfärdssamhället och viktiga framtidsinvesteringar behövs det pengar. Det tror jag alla är överens om, och jag tror att vi också är ganska överens om att skattefinansiering av välfärd och infrastrukturinvesteringar är effektivt och möjliggör att vi alla kan bidra efter vår förmåga enligt principen skatt efter bärkraft. Därför är det viktigt att vårda våra skattebaser och principen om skatt efter bärkraft och att olika former av skattefusk och avancerad så kallad skatteplanering motverkas kraftfullt. Dagens betänkande handlar om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Det är viktiga skattebaser för vår välfärd. Dessa sektorer stod 2010 för ca 180 miljarder av de totala skatteintäkterna på drygt 1 500 miljarder, i procent räknat knappt 12 procent. Man kan fråga sig om detta är en lagom andel. Borde inte kapitalintressena i vid mening stå för en större andel? Mycket talar för det. Det gäller till exempel den utstuderade aggressiva skatteplanering genom räntesnurror och utnyttjande av skatteparadis jorden runt som har varit aktuell de senaste åren. Nu har regeringen äntligen åtminstone delvis tagit åt sig av kritiken. Finansminister Borg sade med anledning av SVT:s redovisning av nolltaxerande storbolag att han tycker att företag ska betala skatt och att det är viktigt att alla är med och bidrar till de kostnader vi har i samhället. Den svenska välfärden bygger på att vi alla betalar skatt. Ska tilltro uppnås för skattesystemet måste alla vara med. Om de som tjänar storkovan inte vill bidra urholkas systemet. Många kommer att ställa sig frågan: Om inte storföretag och de med pengar vill betala varför ska då vi göra det? De svenska storföretagen verkar inte vilja vara en del av vårt gemensamma välfärdssystem. En av tre bolagsjättar väljer enligt SVT att nolltaxera eller betalar mycket lite skatt i Sverige trots att de redovisat vinst och haft utdelning till sina aktieägare. De vägrar att betala skatt men nyttjar glatt våra gemensamma verksamheter såsom infrastruktur, sjukvård och barn och äldreomsorg för sin personal. Även de anställdas utbildning är till stor del skattefinansierad. Bolagsskatten i Sverige brukar i den allmänna debatten framställas som hög, men de facto är den relativt låg jämfört med många andra europeiska och västerländska stater. Tyskland, Japan och USA är några länder som har mycket högre bolagsskatt än Sverige. I Skatteverkets redovisning från 2009 av hur stor andel av resultatet efter finansnetto som företagen i praktiken betalar kan man se av statistiken för åren 2000-2009 att denna andel i genomsnitt har varit knappt 15 procent hos de företag som har redovisat vinst. Det finns också ett mycket stort incitament i dagens lagstiftning för företagen att etablera koncerninterna skuldförhållanden. Det är ett uttryck som Skatteverket har använt i sin redovisning i en av de skrivelser som det hänvisas till i betänkandet. Det handlar om många miljarder per år i förlorade skatteintäkter genom denna skatteplanering. Det kan vara 10 miljarder kronor per år. Det motsvarar löner och sociala avgifter för ca 25 000 välfärdsarbetare per år. Vänsterpartiet vill ha en sjyst konkurrens mellan företag. Det är inte rimligt att konkurrensen snedvrids för att en del bolag har råd med avancerad skatteplanering. Samtidigt som storbolagen undkommer krävs ökad kontroll av småföretagen med kassaregister, personalliggare med mera. Det är helt rimligt att alla ska betala skatt och att kryphål täpps till men varför ska de små företagen känna skattemoral och ansvar när inte de stora gör det? Vänsterpartiet menar att storkoncernernas skatteplanering genom dessa koncerninterna lån måste förhindras och att avdragsrätten för sådana lån helt enkelt ska tas bort. Fru talman! Skattepengar försvinner även på annat sätt, till exempel genom så kallat skatteläckage i samband med beskattning av realisationsvinster när en person överlåter aktier och andelar i samband med utflyttning från Sverige. Det är en aktuell fråga med tanke på det stora antalet 40-talister, företagare med flera, som flyttar ut ur landet i samband med sin pensionering. Det handlar om stora summor som undandras svensk beskattning. Enligt en rapport från Skatteverkets riskanalysgrupp i Malmö 2007 beräknades skattebortfallet till mellan 1 och 2 miljarder kronor per år på vad som kan definieras som aktievinstutflyttningar av skatteflyktskaraktär. Dagens Nyheter kunde i oktober 2009 rapportera att Skatteverket identifierat en skattekonsultbyrå som initierat överföring av 1 miljard kronor till 500 brevlådeföretag i en enda EU och avtalsstat, nämligen Cypern. Portugal är ett land som är aktuellt i dag. Skatteverket har länge påpekat detta och menar att generella regler skulle vara ett effektivare sätt att komma till rätta med problemet än att, vilket man också gör, omförhandla aktuella skatteavtal med dessa länder. Att omförhandla avtalen är ett tidskrävande arbete där man riskerar att andra för Sverige fördelaktiga villkor kan ändras. Den borgerliga regeringen delade denna bedömning år 2007, men ansåg då att frågan måste beredas vidare. Riksrevisionen tog upp det här problemet i sin granskning av Sveriges skatteavtal med andra länder 2010 och skrev i sin rapport att Finansdepartementet vid den tiden inte bedrev ett sådant arbete. Enligt dagens betänkande ska det nu pågå ett sådant arbete på Regeringskansliet. Jag har interpellerat finansministern i frågan och han hävdar detsamma. Eftersom ingenting händer är det knappt att man kan tro på det. I betänkandet hänvisar man till problem med EU-rätten. Det kan knappast vara avgörande eftersom exempelvis våra nordiska grannar och Tyskland och Österrike har infört en så kallad exitskatt för att komma till rätta med motsvarande skatteläckage. Det finns också ett antal domar i EU-domstolen som godkänt så kallade exitskatter sedan många år. Den senaste EU-domen handlar om utflyttningsbeskattning från Luxemburg. Det bekräftar återigen tillåtligheten av att medlemsstaterna inför exitskatter på vissa villkor. Vad väntar Finansdepartementet på? Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2 som tar upp både räntesnurrorna och skatteläckagen. Jag står givetvis bakom alla reservationer som Vänsterpartiet har i betänkandet men tänker avslutningsvis i detta anförande bara ta upp en fråga till, nämligen frågan om skatt på arv och gåva. Det har även kommenterats från miljöpartistiskt håll. Det är en V-reservation som grundas på en motion av två miljöpartister. Det är inte så konstigt eftersom Vänsterpartiet i den senaste budgetmotionen lade fram ett förslag om en sådan skatt från 2013. Det handlar om principen om skatt efter bärkraft, något som måste betonas i dessa tider när inkomst och förmögenhetsklyftorna växer. En sådan skatt måste naturligtvis utformas på lämpligt sätt så att makar undantas och så att generationsskiften i näringslivet inte försvåras. Den behöver kompletteras med en skatt på gåvor. Det är glädjande att konstatera att tunga samhällsaktörer som LO och till och med Saco nyligen lyfte frågan om skatt på arv och gåvor i en debattartikel i Dagens Nyheter. Den tar också upp behovet av en översyn av vårt skattesystem, något som Vänsterpartiet har lyft fram, precis som Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är hög tid att vi får en sådan översyn. Även LO och Saco lyfte i sin debattartikel fram principen om skatt efter bärkraft. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 10.

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i skatteutskottets betänkande som gäller allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter. Jag hälsar Jacob Johnson välkommen åter. Det är kul att se dig igen. Innan jag kommenterar vad tidigare talare har sagt ska jag göra några egna reflexioner. Det här är ett område där vi i Alliansen har vidtagit en mängd åtgärder för att underlätta. Jag kan nämna 3:12-reglerna, borttagandet av förmögenhetsskatten, sänkt arbetsgivaravgift generellt och för ungdomar upp till 26 år samt för äldre från det år de fyller 65. Vi har sänkt bolagsskatten och restaurangmomsen med mera. Många åtgärder har vidtagits för att vi ska få fart på arbetslinjen. När man söker fakta för att se om det har gett resultat ser man att LO i en kampanj konstaterar att det inte har gått. Vi får tacka Svenska Dagbladets faktakoll som ger rött ljus och konstaterar att LO är fel ute. Om man gör tankeexperimentet att man ökar antalet 15-17-åringar med 100 000 går naturligtvis sysselsättningsgraden ned. Förhoppningsvis gör den det - vi vill väl att våra 15-17-åringar ska finnas i skolan. Det går alldeles utmärkt att använda statistiken som man vill. Man bör kanske inse att det i vissa kategorier är en lägre sysselsättningsgrad. Någonstans i åldern mellan 30 och 60 har vi en betydligt högre sysselsättningsgrad. Om man får demografiska förändringar i detta kan man, om man drar ihop och gör en slutsumma, komma fram till något. Alla är överens om att vi fått ungefär 200 000 nya jobb. Då säger vän av ordning, som i detta fall eventuellt skulle kunna vara Socialdemokraterna, att om vi blir fler medborgare får vi fler jobb. Låt oss göra nästa tankeexperiment. Vi säger att 100 000 kommer hit från något land i morgon - till SD:s stora glädje. Har vi då åstadkommit 65 000 nya jobb? Det är ungefär sysselsättningsgraden. Nej, naturligtvis inte. Det gäller att vi har en politik för sysselsättning och företagande som ser till att vi skapar de nya jobben. Det sker inte med automatik, utan det gäller att det finns entreprenörer, företagare och andra som skapar denna sysselsättning samt att vi har ordning och reda i våra finanser. Det leder till att vi även kan ha en bra offentlig sektor som utför kvalitativt bra vård, omsorg, skola med mera. Om vi går tillbaka lite grann i tankarna, till 2000-talets början, minns vi att vi hade en ganska bra tillväxt, men den var tyvärr jobblös. Det är förstås på sikt skadligt för vår ekonomi om vi inte ser till att människor kommer i jobb. Den slutsatsen drog vi. Jag tror att det var Jacob Johnson som nämnde att vi under regeringen Bildt hade högre skatter. Det är kanske därför som Bildt är utrikesminister och Borg finansminister i dagens regering. Jag vet inte; det var bara en tanke som slog mig. Det gäller att hela tiden jobba vidare för att arbetslinjen ska bli effektiv. Socialdemokraterna tittar hela tiden tillbaka på det gamla. Jag tror inte på det. Vi har facit på hur det blev. Det är allmänt bekant att vi är ett exportberoende land och måste alltså se till att ha en industri, och ett företagande, som står sig stark och klarar de stormar som ibland uppstår på havet. Därför måste vi - för att använda en liknelse - se till att vi har en sjösäker båt. Det känns som om Vasa och Socialdemokraternas politik är ungefär likadana. Den ena tålde inte så mycket blåsväder. På samma sätt som det är med Vasa tror jag nog att Socialdemokraternas bidragspolitik fortsättningsvis gör sig bäst på museum. Vill vi ha tillbaka förmögenhetsskatten, såsom Vänstern vill? Och nu ska vi även ha tillbaka arvs och gåvoskatten. Jag är inte hundra procent säker, men det sades mig att Lars Ohly av Göran Persson fick frågan om han ville ta bort förmögenhetsskatten eller arvs och gåvoskatten, och då valde han arvs och gåvoskatten. Jag vet inte om det är korrekt, men det är i så fall lite synd att Lars Ohly slutat som partiledare eftersom han tydligen ansåg att det var en skadlig skatt. Vi vet att förmögenhetsskatten och arvs och gåvoskatten är skadliga, och det hedrar Miljöpartiet och Mats Pertoft som klart tar ställning för att de inte är bra skatter. Det gäller för övrigt även tonnageskattefrågan, som jag vill ge Miljöpartiet en eloge för. Jag håller med Miljöpartiet om vikten av den utlovade utredningen, och om regeringen inte levererar den är jag den förste att se till att vi har ett tillkännagivande här. Jag har under hösten fört en dialog med mina alliansvänner och ställt en fråga till finansministern, som bekräftar att det kommer att göras en bred utredning. Det finns en skatteskuld med överavskrivningar. Det finns en del problem kvar i den här branschen som måste utredas, sådana som inte finns med i den första utredningen. Då är det bättre att vi lyfter fram de frågor som är orsaken till att det tar tid och därefter fattar ett beslut. Här har nämnts lite grann om uttagsbeskattningen. Jag har förstått att det egentligen inte är uttagsbeskattningen i sig det gäller. Alla är nog överens om att kooperativens uttagsbeskattning egentligen har en stor fördel jämfört med aktiebolagen, där vi dels har skatt till aktieägarna, dels bolagsskatt. På kooperativen har vi en enkel beskattning. Här skjuter reservanterna in sig på marknadspriset. Jag tror att det kan finnas en fara med att tillsätta en utredning. Om exempelvis bostadsföretag sätter upp en egen vindsnurra går det alldeles utmärkt i dag utan att betala skatt. Om man vill få ett likvärdigt system kan man fundera på om den möjligheten kommer att finnas i fortsättningen. Man kanske ska titta på både plus och minus när det gäller den frågan. Samtidigt tycker jag att man inte längre uppvaktar lika flitigt vad gäller den delen. Frågan är om det verkligen var en bra konstruktion från början med kooperativen när man satte in pengar och det sedan blev en uttagsbeskattning. Det är, som sagt, ingen nyhet, utan den skatten infördes första gången redan på 1920-talet, och sedan har det väl skett vissa modifieringar. Jag ska också kommentera lite grann det som Leif Jakobsson sade. Jag kan konstatera att konst redan är avdragsgill. Låt oss klara ut det. Det finns bara ett problem, nämligen att om det är bra konst och den stiger i värde kan den inte dras av. Jag medger att det finns ett problem. Om man är konstnär och säger att kunden kan dra av konsten, för om ett par år är den värdelös, är det kanske inte den allra bästa försäljningstaktiken. Men sådana är reglerna. Det är alltså värdet på konstverket, eller om det är en allmogemöbel, som avgör. Jag tror inte att man riktigt har vetskap om att konst faktiskt är avdragsgill, men så är det. Sedan har vi frågan om riskkapitalisterna. Också det är en intressant fråga. Varför har man funderat på att göra en ändring här? Jo, därför att man vill ha in mer skatt. Vem bör man tala med som ställt till med nuvarande ordning? Jag tror att den som numera är ekonomisk talesperson och på den tiden var statssekreterare är den man ska tala närmare med, det vill säga Magdalena Andersson. Hela idén med förslaget var att få in mer skattepengar. Sedan kan man fundera på varför vissa ska åka snålskjuts, och det vet vi faktiskt inte ännu. En ytterligare anledning till förslaget var att ta bort rättsosäkerheten. Det kan, fru talman, ta fyra fem år innan förvaltningsdomstolar och andra sagt vem som egentligen har rätt, om det är Skatteverket eller riskkapitalisterna. Jag är den förste att hålla med om att sådana riskkapitalister som har som idé att köpa företag, i stort sett tömma dem, ta bort utveckling, forskning och liknande och därefter avyttra dem behöver vi inte. Det finns dock även sådana som har en helt annan syn på vad de håller på med. Vi i skatteutskottet var och besökte ett företag i Gävleborg som gör lyftanordningar och hissar. Där fanns riskkapital bakom, och det var oerhört positivt för sysselsättningen i Gävleborg. Men de finns inte med som första inslag i Aktuellt . Det är de som utnyttjar systemen som syns. Låt oss även fundera lite grann på räntesnurrorna. Här gäller det att se till att få broms på de oseriösa och inte skada de seriösa. Det är oerhört svårt. Det rör sig om rättssäkerhetsfrågor. Nu pågår en debatt om räntesnurrorna, och vi får väl se vad remissinstanser och andra säger. Socialdemokraternas och övrigas idé om att ha en snabb stoppskrivelse kanske man ska fundera på. Frågan är hur klokt det är, för det gäller mycket komplicerade saker. Också här är det lätt att tycka att vi ska se till att de slutar med sitt beteende, men det finns även affärsmässighet i detta och man kan träffa den delen. Det tål att fundera över. Man kan göra som det har föreslagits beträffande räntesnurrorna, för då kanske det kan ske hyggligt snabbt. Här har jag gärna en dialog med Socialdemokraterna om bolagsskattenivån. Kan vi få stopp på räntesnurror kan vi enligt beräkningar få in 6-7 miljarder, vilket skulle kunna användas till att sänka bolagsskatten. Då skulle vi träffa de företag som verkligen är seriösa och har ett långsiktigt företagande. Men, som sagt, det finns även riskkapitalister som har den synen. Hur ska skatteöversynen ske när de rödgröna vill höja skatterna på många områden? Jobbskatteavdragen ska man ta bort i vissa fall, och i vissa fall ska man göra nya konstruktioner, så att vi får en enorm marginalskatteeffekt. Nu finns det tydligen något land som har högre marginalskatt än vi, någon liten ö, såg jag på nyheterna. Kan det vara Aruba? Jag vet knappt var det ligger, men långt från oss i varje fall. Men då skulle man tjäna över 1 miljon om året, tror jag. Det finns alltså lite marginaler, men genomför man det förslag som Socialdemokraterna har blir det definitivt en bra bit över 60 procents marginalskatt. Det är den effekten man får. Fru talman! Avslutningsvis måste jag fundera lite över hur ensamkommande barn kommer in i bilden när det gäller företag, kapital och fastigheter. Det vet jag inte riktigt. Thoralf Alfsson har tagit upp detta. Jag tycker att det är otroligt bra att vi tar emot ensamkommande barn. Sedan kanske det finns en och annan riksdagsledamot av S-bakgrund som inte driver de här anläggningarna på ett seriöst och bra sätt. Det tar jag avstånd från, men det är ingenting som Socialdemokraterna ska lida för. Jag tycker att det är viktigt att göra den parentesen, fru talman. Jag tror att jag har svarat på en del frågor. Än en gång yrkar jag bifall till förslaget i detta betänkande samt avslag på motioner och reservationer. Det är föredömligt att S, V och MP inte yrkar på hela raddan av reservationer. Om alla hade gjort så hade vi kanske sluppit voteringar kl. 12. Jag har full förståelse för att vi inför dem.

Fru talman! Min inledande kommentar om skattetrycket under Carl Bildt fällde jag väl egentligen inte för att berömma honom för att ha verkat för högre skatter, utan mer som en liten historisk tillbakablick. Det var under regeringen Bildt som skattekvoten var som högst i Sverige, en bra bit över 50 procent.

Om de har inkomster över 5 miljoner kronor, vilket en vanlig svensk tycker är en väldigt hög inkomst, ska det betraktas som inkomst av kapital och bara beskattas med 30 procent. Det tycker jag också visar problemet med att vi har den duala beskattningen i Sverige, där man betraktar kapitalinkomster och löneinkomster på olika sätt. Jag ställer också frågan mot bakgrund av den sänkta fastighetsskatten, som har gynnat framför allt rika personer i storstadsområden med stora fastigheter. De har fått kraftigt sänkt skatt. Ulf Berg! Hur vill ni från Moderaterna och den borgerliga sidan leva upp till principen om skatt efter bärkraft inom dessa områden?
Fru talman! Jag tycker att skatt efter bärkraft är ett utmärkt förslag. Det är bland annat därför vi har gjort om fastighetsskatten. Det var grannarnas bärkraft när de köpte villor till höga priser som gjorde att taxeringsvärdena åkte upp, och helt plötsligt fick jag som granne också en högre fastighetsskatt utan att jag hade den inkomsten. Sedan vet alla att just fastigheter är väldigt bra, eftersom de inte går att flytta till Luxemburg eller andra ställen. Det säger forskarna också. Men ska vi hålla oss till bärkraft är det ett väldigt bra exempel på hur en skatt kan slå snett. Man kan lägga till att dessa taxeringsvärden ofta gjorde att man även åkte på förmögenhetsskatt utan att vara speciellt förmögen, mer än att man bodde i någon fastighet i Stockholmstrakten med utsikt över någon ö eller Östersjön. Det är klart att det där var olyckligt. Därför tycker jag att det är väldigt bra att vi har fått till den kommunala avgiften och att det är förutsägbart. Jag är den förste att tycka att det är beklagligt med de olika räntesnurrorna och riskkapitalbolagen som utnyttjar saker och ting. Som jag sade i mitt anförande är bekymret med riskkapitalsidan vad jag förstår att det pågår ett antal processer. Nu har man förutsatt att Skatteverket får rätt, och utifrån det har man gjort dagens räkneexempel. Men får Skatteverket inte rätt i de här processerna gäller inte detta, har jag förstått. Då har vi frågan vad som är inkomst av kapital och vad som är inkomst av tjänst. Detta var ett sätt att snabbt kunna rätta till det här. Nu har jag förstått - om jag får tro medierna - att förslaget numera inte ligger i kylskåpet, utan i frysboxen, och där verkar det väl få ligga kvar tills man kommer på någon annan idé, eftersom det politiskt har varit svårt att genomföra. Men intentionen har varit bra, tycker jag.
Fru talman! Jag tackar Ulf Berg för det. Men den förändrade fastighetsskatten - den kommunala fastighetsavgiften - har de facto avsevärt gynnat miljonärerna, som tidigare betalade hög fastighetsskatt, och bidragit till ökade inkomst och förmögenhetsklyftor i Sverige. Det är helt klart. På så sätt har man brutit mot principen om skatt efter bärkraft. Nu har regeringen aviserat åtgärder mot de så kallade aggressiva skatteuppläggen - räntesnurror och annat. Enligt Anders Borg kan vi kanske få in uppskattningsvis drygt 6 miljarder kronor. Det är mycket pengar, och det välkomnar jag. Men varför då lova att man ska sänka bolagsskatten med samma summa bara för att man försöker stoppa de aggressiva skatteuppläggen? Så agerar man knappast mot andra skattebetalare. Så agerar knappast regeringen vid åtgärder mot småföretag som kanske på olika sätt försöker komma undan skatt eller mot privatpersoner. Varför ska storföretagen få sänkt bolagsskatt om de följer intentionerna i skattelagstiftningen? Det har jag väldigt svårt att förstå. Det är en sak att täppa till luckorna. Men varför avstå från en viktig skatteintäkt? Då måste man relativt sett ta ut mer skatt från andra skattebaser. Som jag sade tidigare betalar storbolagen i Sverige egentligen effektivt sett ganska låg skatt i en internationell jämförelse, ungefär 15 procent enligt Skatteverket under 2000-talet. Varför gynna storbolagen på det här sättet, Ulf Berg?
Fru talman! Jag tycker att förslaget är väldigt bra. Det är klart att våra storföretag vissa tider, när de har avdrag och gör förluster, betalar mindre i skatt. Förra året tror jag att vi fick in ungefär 105 miljarder i bolagsskatt. Det är en ansenlig summa. Det är också så att vi är utsatta för skattekonkurrens. Tidigare låg vår bolagsskatt ganska lågt och bra till, och det gjorde att det var intressant att skatta i Sverige för att frigöra beskattat kapital. Vi vet att det är otroligt lätt att flytta kapital över gränserna och på olika sätt se till att man betalar sin skatt någon annanstans. Det är ett av våra ständiga problem. Därför är det naturligtvis otroligt bra om vi kan täppa till kryphål - om vi ska kalla det så - motverka aggressiv skatteplanering och se till att sänka bolagsskatten. Förhoppningsvis gör det att fler tar hit sitt kapital och jobbar här, och på så sätt får vi in mer i skatteintäkter. Bolagsskatten är en sak. Det andra sättet är att jobba med olika former av ägarskatter för att stimulera företagande. Jag är en stor försvarare av att vi måste sänka vår bolagsskatt. Det tror jag är en samsyn vi har med många. I och med att vi har skattekonkurrensen från andra länder måste vi följa med. Vi kan ha vilken skattesats som helst om företagen inte väljer att skatta här. Det är då de små och medelstora företagen som inte har förmågan att flytta ut som får betala bolagsskatten. De stora koncernerna kommer nog på olika sätt hela tiden ligga steget före. Jag ser gärna att man täpper till räntesnurror och ser till att använda pengarna till att sänka bolagsskatten. Det är jag den första att hålla med finansminister Borg och andra om.

Fru talman! Jag talade i mitt inledningsanförande om att just racet mot botten när det gäller bolagsskatter och andra skatter leder lite grann fel. Det har inte visat sig vara en speciellt framgångsrik metodik. Vi har sett hur det har gått för EU-länder och andra länder som hade det som affärsidé. Det är inte så man skapar långsiktiga företag och långsiktig sysselsättning. Det är helt andra frågor det handlar om. Men det var inte därför jag begärde replik. En av anledningarna var beskrivningen av förslaget till gräddfil för riskkapitalister. Motivet skulle vara att man skulle få in mer skattepengar. Om man resonerar på det sättet utgår man från att Riskkapitalföreningens beräkningar är riktiga. Hade finansministern utgått från att Skatteverkets beräkningar är de riktiga hade man kommit till en annan slutsats. Det är lite underligt att ett lands finansminister inte tar den ansvariga myndighetens beräkningar till utgångspunkt när han resonerar. Jag vill tacka Ulf Berg för den långa genomgången av alla ingrepp, särlösningar och speciallösningar som har gjorts under dessa sex år. Det var precis det jag talade om. Ulf Berg säger att allt detta är till för att stärka arbetslinjen. Jag har en enda fråga. Varför har vi då högre arbetslöshet i dag?
Fru talman! Det är just det som är frågan om vi verkligen har. Man kan exempelvis ta den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. Jag kan tycka att det finns ett bekymmer att det är otroligt svårt att utvärdera vissa reformer och få veta exakt. Vi kommer säkert att ha en diskussion om restaurangmomsen och vad som har hänt och inte hänt. Vi vet att personalliggare och annat leder till en hel del extra miljoner. Jag undrar om inte det nu är uppe i snart 1 miljard, men jag reserverar mig lite. Man kan titta på Företagarna som har varit ute och talat med sina företagare. De säger att 40 000 nya jobb har tillskapats tack vare att man har valt att anställa ungdomar eftersom det har varit billigare i och med att vi har sänkt arbetsgivaravgiften. Det är en organisation. Någonstans kan man förhoppningsvis tro att företagarnas egen organisation har ganska bra pejl på och insyn i vad som händer. Vi har 200 000 fler i sysselsättning jämfört med 2006. Men vi kan ha 200 000 till sjukskrivna, och helt plötsligt har vi ökat sysselsättningseffekten. Är det ett bra mått? Om jag har förstått det rätt är resultatet av att vi minskar utanförskapet och antalet sjukskrivna att det sysselsättningsmässigt slår fel. Detta med statistik och hur man räknar är ett bekymmer. Hör man till Socialdemokraternas sida utnyttjar man det för att se till att försöka att få det att låta så eländigt som möjligt. Vi har till uppgift att försöka att få fram fakta och se till att debattera och använda oss av det. Det vore enklare om vi bara kunde ha en knapp att trycka på så att det rullade fram och vi såg ett resultat.
Fru talman! Faktum kvarstår att den öppna arbetslösheten är högre, antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt och att andelen ungdomar utan arbete har ökat. Ställer man det i relation till den uppräkning som Ulf Berg gjorde av olika insatser som regeringen och majoriteten har menat skulle leda till arbete måste man ändå ta sig en funderare. Är detta verkligen rätt? Var alla dessa miljarder rätt spenderade när arbetslösheten i slutändan blev högre? Det finns ett resonemang om att vi är fler människor. Det är klart att vi är. Det var väldigt länge sedan jag hörde ett resonemang om att det skulle finnas en viss begränsad mängd arbete i ett samhälle. Det är självklart så att ett expanderande samhälle med fler människor ger tillväxt. Då skapas också nya behov, mer köpkraft och naturligtvis fler i arbete. Det är vägen framåt. Det är därför både födda barn och invandrare, barn och äldre, allihop bidrar till att vår ekonomi kan bli bättre. Men då måste man ha en regering och en politik som förstärker den svenska modellen med arbete och företag med högt kunskapsinnehåll, hög nivå på forskning och hög utbildning och inte subventionera låglönejobb. Det är inte Sveriges framtid.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att kommentera det Leif Jakobsson sade på slutet om låglönejobb och annat. Jag tycker att alla jobb är viktiga, även om de finns på McDonalds. Ibland raljerar man över det. En ungdom som inte har ett jobb och kan få det på ett så kallat låglönejobb och få ett insteg på arbetsmarknaden och en arbetsgivare som kan lämna referenser. Han kan tala om att jag sköter mig på jobbet. Jag gör det jag blir tillsagd. Jag kommer på morgonen och är bara borta när jag är sjuk. Det tror jag är otroligt värdefullt. Ett av de problem vi har är att vi kanske har för få instegsjobb. Där måste vi jobba ännu hårdare. Restaurangmomsen är en sådan sak som är värd att pröva. Vi vet att i restaurangverksamhet finns det väldigt många ungdomar som får sin start på arbetskarriären. Vi vet att många invandrare också kommer in den vägen. Det är otroligt viktigt. Vi har talat om början på 1990-talet, statsministrar och annat, och kanske skämtat lite om det. Men det som är allvarligt och som vi ska ta med oss från den tiden är de generationer som blev utslagna från arbetsmarknaden och aldrig kom tillbaka. Det är naturligtvis en tragedi. Det går otroligt fort när det gäller ungdomar. Låt oss alla hjälpas åt med att på alla sätt och vis se till att vi får fler ungdomar i jobb. Vi måste börja från skolan och se till att vi inte slår ut elever som är jättebra med händerna. Vi har levt i någon tro att alla ska läsa och hamna på universitet. Jag tror att många av oss har en stor hjälp av människor som klarar väldigt mycket med händerna. Alla jobb behövs. Det är min personliga uppfattning.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Ulf Berg. Han tog upp frågan om vindkraftskooperativ och talade om att titta på plus och minus och så vidare. Om jag lyssnar med mitt positiva öra lät det som att han ville öppna för någonting. Jag sade i mitt anförande att jag tycker att allting som kunde underlätta i den frågan vore tacksamt. Jag vill helt enkelt ställa en rak fråga: Är Ulf Berg beredd att titta på plus och minus och se hur man kan underlätta för vindkraftskooperativ när det gäller uttagsbeskattning eller andra former? Vi vet alla att vindkraften är en energiform som har en potential att växa. Vi ser det i varje fall i andra länder, och nu växer den äntligen också i Sverige. Min raka fråga är: Var det allvarligt menat, eller var det mer bara som man säger?
Fru talman! Jag är otroligt intresserad av vindkraft, speciellt den småskaliga. När jag sitter vid mitt köksfönster numera, sedan granhäcken har försvunnit, ser jag tre stycken mindre, vertikala vindkraftverk som en granne testar. Jag ser med glädje på dem varje dag. De är på en, tre och fem kilowatt. Det är intressant att följa den utveckling som är på gång. Vi har forskning här, men Kina är långt före oss när det gäller de här små kraftverken. Jag tror mycket på dessa. De är ljudlösa, och de lämpar sig väl för oss som bor där det inte finns alltför många hus. Där kan man placera små vindkraftverk. Det jag och vi moderater är speciellt intresserade av - och vi står naturligtvis helt bakom energiöverenskommelsen - är att i första hand titta på de minus som finns så att vi får bort dem. Om det finns positiva effekter behöver vi kanske inte förstöra dem. Vi har ägnat mycket tid åt att försöka komma underfund med marknadspriset. Jag börjar alltmer luta åt det här med om det är någon som har något bra marknadspris. En del saker måste ju hamna rätt via rättspraxis. Om Mats Pertoft har det suveräna förslag som löser denna knut är i alla fall jag beredd att diskutera det. Men jag har som sagt varit delaktig i det hela ihop med den övriga Alliansen, och vi har verkligen försökt fundera över hur vi skattemässigt kan få till det här. Samtidigt är det otroligt viktigt att vi har uttagsbeskattningen kvar. Alla är ju överens om att det ska vara en någorlunda rimlig och likformig skatt. Jag tror inte att Mats Pertoft vill ta bort uttagsbeskattningen om vi lägger ett kärnkraftverk i ett kooperativ.
Fru talman! Ett kärnkraftverk i ett kooperativ - det lät som en märklig tanke! Det blir i så fall en storkoncern - kanske ett kooperativ av de stora kärnkraftstillverkarna. Det är vi i Miljöpartiet absolut inte intresserade av; det kan jag garantera. Det andra låter intressant. Inte heller där jag bor finns det så många hus. Jag uppfattar från Ulf Berg att han förväntar sig att Miljöpartiet lägger fram ett förslag åt Alliansen. Det kan vi gärna göra! Då hoppas jag bara att ni kommer att ta det på allvar också. Vi tycker att just vindkraftskooperativ är ett bra sätt för människor som vill komma ihop där var och en inte har så mycket resurser, utan där man gemensamt kan bygga någonting. Vi tror att en lösning för uttagsbeskattningen vore bra. Men jag förstår på Ulf Berg att det inte är det som är intressant, utan det är andra lösningar som gäller för att gynna vindkraftskooperativ. Jag ska försöka återkomma med detta. Jag tror att det är enklast att jag inte tar någon ny fråga, för då drar jag i gång något helt annat. Jag tackar i stället så mycket för svaret.
Fru talman! Då ska jag svara Mats på denna replik. Jag tror att jag ska ta och bjuda in Mats Pertoft till By socken. Då kan han och jag träffa den man som håller på med vindkraftverken. Jag tror att det kan vara intressant, och det kan öppna väldigt mycket. Jag tänker också på den nya teknik som eventuellt är på väg, där vi kan få el via solen och helt andra priser på solpaneler. Det lär finnas försök där vi kanske bara har 10 procent av kostnaden för solpaneler för att producera el. Det är otroligt intressant om människor ute på landet kan ha elpaneler på sina ladugårdstak och liknande. Då kan det ge enormt mycket av ett småskaligt tillskott. Om jag har förstått vissa experter och deras kunskaper rätt kan solen trots att vi bor hyggligt långt norrut ge oss ungefär 25 procent av all energi som vi tar vara på i dag. Det skulle såklart vara mycket värt. När det gäller skattedelen är det lätt gjort att man hamnar i en diskussion om just denna bransch. Vi ska komma ihåg att vindkraften är gynnad via elcertifikaten. Det kan vara såsom jag var inne på i mitt anförande - att just upplägget i kooperativ där man lägger in sitt eget kapital, får tillbaka elen och får skatta för den är ett av problemen. Det finns andra sätt att lösa frågan om ekonomin. Du och jag kan köpa strömmen, och det finns även andra sätt som lär göra att uttagskatten inte blir fullt så kännbar. Men vindkraft ska vi som sagt hjälpas åt med. Jag tror mycket på det småskaliga, så låt oss göra ett gemensamt besök hos min granne!

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Det är intressant att följa de olika inlägg som oppositionen har framfört i debatten. Jag tycker att de visar ganska tydligt att vi i dag inte har en regering som står mot oppositionen, utan vi har fem olika förslag till skattepolitik att ta ställning till här i Sveriges riksdag i dag. Vi har Socialdemokraternas besked - vad det nu innehåller. Väldigt mycket vet vi fortfarande ingenting om. Vi har Vänsterpartiet, som ger klarare besked. Vi har Miljöpartiet. Vi har Sverigedemokraterna. Om man lägger dessa fyra bredvid varandra ser man att det spretar våldsamt när det gäller i vilken riktning de vill gå. I det ena fallet kommer det klara och tydliga besked från Miljöpartiet, till exempel, om att förmögenhetsskatten inte ska återinföras. Detta besked välkomnar jag. Samtidigt kommer från andra delar av oppositionen besked om att förmögenhetsskatten ska återinföras. Så sent som för två år sedan gick tre av partierna till val på att införa en förmögenhetsskatt som skulle ge 4 miljarder mer i skatteintäkter. Mot detta står alliansregeringens skattepolitik, som när det gäller företagande, sparande, bostäder och andra fastigheter har lett till väsentliga förbättringar under de sex år som vi hittills har haft makten. För oss i Folkpartiet är det centralt att skattepolitiken är utformad så att det inte bara lönar sig att arbeta utan att det också lönar sig att spara. Det ska också kunna löna sig att ta de risker som det innebär att starta och driva företag och riskera mycket mer än den som väljer en fast anställning gör. Därför är det viktigt att vi har ett attraktivt företagsklimat i Sverige och att vi har konkurrenskraftiga och attraktiva skattevillkor för de företag som väljer att investera och skapa jobb i Sverige. Det är viktigt att Företagsskattekommittén, som sitter fram till 2013, ser över företagsbeskattningen som helhet. Det är viktigt att vi också ser på de olika frågor där delbetänkanden nu läggs fram. Det är till exempel viktigt att fortsätta arbetet för att i en eller annan form få fram ett riskkapitalavdrag. När det gäller bolagsskatter tycker jag att det är intressant att höra Leif Jakobssons resonemang i talarstolen om att en låg bolagsskatt är någon form av ett misslyckande. Man kan nästan tolka det så att om man sänker bolagsskatten är det detsamma som att man har misslyckats med att skapa ett bra företagsklimat och därmed hålla uppe en hög bolagsskattesats. Det där tål att tänkas på. Man kan till exempel reflektera över om det betyder att vi hade världens mest attraktiva företagsklimat 1989 när bolagsskatten låg på 52 procent. Var det själva kvittot på att vi hade ett bra företagsklimat? Jag tycker att man kan ställa denna fråga inte bara till Leif Jakobsson utan också till svenska företagare. Jag tror att det är viktigt att man också i detta perspektiv ser på det nu pågående arbetet för att täppa till luckorna i bolagsskattelagstiftningen genom att få bukt med aggressiva ränteupplägg i enbart skatteplanerande syfte. Detta använder vissa företag som verkar internationellt i dag för att komma undan svensk bolagsskatt. Om man gör det skapas ett utrymme att sänka företagsbeskattningen. Det är ett viktigt budskap till de andra företag som verkar i Sverige och som i dag betalar en högre skatt än vad som annars hade varit nödvändigt. En viktig del av sparande och kapitalbildning i samhället handlar om att också uppmuntra enskilda att bygga upp ett eget kapital och ett eget sparande. För de allra flesta människor ligger den största delen av sparandet i bostaden. Där är det också viktigt att få besked, till exempel från Socialdemokraterna. Vad vill Socialdemokraterna? Ni gick till val på att lyfta bort taket på fastighetsavgiften. Vad är ert besked i dag? Jag tycker också att det är lite märkligt att Leif Jakobsson klagar på skattevillkoren för hyresrätter och samtidigt kallar dagens besked om att sänka fastighetsavgiften för flerbostadshus, däribland hyresrätter, med en fjärdedel för ett marginellt förslag. Jag tycker att det är lite uppseendeväckande. Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga några ord om tonnageskatten. Detta är en av de riktiga långkörarna på företagsskatteområdet. Jag tycker att det är viktigt att utskottet gör en tydlig markering om att vi nu välkomnar det besked som har kommit från regeringen om att det är dags att komma till skott med en ordentlig utredning för att komma framåt i denna fråga. Detta en viktig fråga också för oss i Folkpartiet. Vi förväntar oss att regeringen levererar i enlighet med det besked som har getts och som vi välkomnar. Skulle så, mot förmodan, inte vara fallet får utskottet naturligtvis återkomma. Nu är tiden inne, och besked har getts. Vi förväntar oss att ett utredningsarbete skyndsamt kan komma i gång. I detta anförande instämde Anna Steele .
Fru talman! Ibland är det intressant att lyssna på Alliansens företrädare som betonar enigheten. Sedan kommer man in på detta med riskkapital. Det har väl framför allt varit DN som har skrivit om detta. Om jag har förstått det rätt har det här förslaget på riskkapitalskatt fallit eftersom enbart M och FP står bakom det. Det är intressant. En enig allians - det låter inte så. Det låter som en väldigt oenig regering, vilket är mycket värre än en opposition där framför allt tre partier samarbetar eller inte samarbetar i olika frågor. Vi har visat att vi kan samarbeta även när det gäller att leda det här landet under många år. Ni har också visat det. Det blir bara bedrövligt när man alltid måste framhålla att vi i oppositionen är så oeniga samtidigt som man själv inte kan hålla ihop. Det är väldigt tydligt att Alliansen har problem med att regera i minoritet. Det vore bra om man hade en lite mer ödmjuk inställning. Jag skulle vilja fråga Martin Andreasson hur Folkpartiet egentligen ställer sig till detta med en skatteöversyn. Jag har fortfarande inte riktigt förstått om Alliansen är enig i denna fråga. Jag har känsla av att man inte är det, men jag skulle gärna vilja veta.
Fru talman! Låt mig först och främst komma med ett klarläggande. Det jag tog upp i mitt anförande handlade om den översyn av skattereglerna för att tillföra riskkapital till svensk företagsamhet som Företagsskattekommittén har behandlat i ett delbetänkande som nu är ute på remiss. Sedan får jag en replik som tar upp en helt annan fråga, nämligen den promemoria som handlar om skatteregler för dem som har betydande inflytande i riskkapitalbolag. Det är två helt olika frågor, och det tycker jag är värt att föra till protokollet. När det gäller den fråga som Mats Pertoft tar upp tycker jag att det är viktigt att se vilket alternativet är till att pröva möjligheten till särskilda skatteregler. Det är att få en rättslig osäkerhet som kan leda till rättsprocesser som kommer att ta åratal att reda ut. Jag vet i alla fall en bransch som skulle applådera det, och det är skattejuristerna. De skulle tjäna oerhört mycket på alla dessa långdragna rättstvister som skulle dras i förvaltningsrätt och uppåt. Jag undrar om det är just den branschen som vi ska gynna genom våra skatteregler. Jag tycker att frågan om en skatteöversyn behöver gå tillbaka till företrädarna för oppositionen. Jag tycker att Mats Pertoft ska ställa den frågan till Leif Jakobsson. Folkpartiet har en både kortfristig och långfristig syn på vad vi vill åstadkomma med skattesystemet. Utifrån det kan vi se fördelar med en bred skatteöversyn, men då behöver naturligtvis också representanter för oppositionen få klart för sig vad de egentligen vill. Jag anser att det inte är fallet i dag.
Fru talman! Jag vet inte om jag måste upplysa Martin Andreasson om det grundläggande systemet för parlamentariska utredningar. Det är inte så att man kommer till bordet och har gemensamma syner, utan idén med en utredning är att man utifrån partiernas olika uppfattningar börjar en utredning och en diskussion för att komma fram till en samsyn. Nu har olika företrädare för både M och FP nästan utgått ifrån att vi ska vara överens innan vi går in i en utredning, vilket för mig verkar helt befängt. Det handlar ju om att vi ska vara överens om att vi vill se över skattesystemet, punkt. Sedan ska man gå vidare och se om det går att komma överens. Det kanske inte går. Det vet inte jag. Vi i Miljöpartiet och flera andra i oppositionen menar att det vore värt, och det är dags för Sveriges skull, att göra en sådan utredning och att göra den parlamentarisk. Det är då vi ska komma med våra olika inspel i denna utredning. Men det verkar som om Alliansen tycker att vi ska tycka lika från början, men då behöver vi ingen utredning. Då kan vi sätta oss ned och skriva ett lagförslag direkt. Jag är väldigt undrande över den syn som har framförts av olika talespersoner från olika partier i Alliansen tidigare. Min fråga är fortfarande: Är Folkpartiet intresserat av att ta initiativ till en bred skatteöversyn där vi från de olika partierna i Sveriges riksdag kan spela in våra olika synpunkter för att se om vi kan komma överens?
Fru talman! Jag tackar för den vänliga informationen om hur utredningsväsendet fungerar. Jag vill ändå påminna Mats Pertoft och lyssnarna om att det inte är riktigt det som är själva grundfrågan. En utredning förutsätter naturligtvis inte att partierna går in med till alla delar färdigutarbetade förslag, men man måste åtminstone ha en någorlunda tydlig bild av vilket problemet som ska utredas är. Det är den grundläggande frågan som jag tycker att olika företrädare för oppositionen borde fundera över. Jag kan titta tillbaka på den senaste stora skatteöversynen som Folkpartiet och Socialdemokraterna genomförde tillsammans för drygt 20 år sedan. Där fanns det en samsyn om vilka de stora problemen var, till exempel att marginalskatterna på inkomster var alldeles för höga och att bolagsskatten i Sverige var alldeles för hög och behövde sänkas. Om man har detta som problemformulering måste man fundera på vad man gör med skattebaserna och var man behöver ha bredare enhetlighet för att kunna finansiera önskvärda reformer. Det är precis frågan om vilka problem som finns som vi i dag saknar tydliga svar på från stora delar av oppositionen. Vi i Folkpartiet ser till exempel gärna att marginalskatterna i alla inkomstskikt sänks ytterligare. Socialdemokraterna vill tvärtom höja marginalskatterna. För dem är problemet att marginalskatterna är för låga, och det är samma sak när det gäller bolagsskatten där det kommer motstridiga besked. Det är där jag menar att det grundläggande problemet ligger.

Herr talman! Jag ska börja med att kommentera det som Martin Andreasson sade om dagens utspel om fastighetsskatten på flerbostadshus som handlar om en sänkning med 0,1 procentenhet. Som jag sade tänker jag avvakta och se vad som kommer från aktörerna på marknaden, men ett gott tips till Martin skulle nog vara att åka hem till kommunen och prata med bostadsbolagen om vilken påverkan det här får på en nybyggnadskalkyl. Sedan kan vi diskutera den frågan vidare. Det behövs betydligt mer för att få fart på bostadsproduktionen som är så väsentlig för att vi ska få fart på tillväxten, inte minst i den här regionen. Visst, det är ett steg i rätt riktning, men ha ingen övertro på vad det ska innebära! Jag skulle vilja komma tillbaka till frågan om skatteöversynen, för precis som jag har sagt var det en gång i tiden våra två partier som tog det ansvaret. Moderaterna orkade inte, och skattefrågan var den stora frågan som man ville profilera sig med. Det har betytt mycket för de här decennierna att vi lyckades med den översynen. Ja, det är väldigt tydliga saker som vi vill se över. Vi vill komma tillbaka till att ha mycket färre undantag och mycket färre särregler. Man skulle kunna säga att ett perfekt skattesystem är ett sådant som inte göder skattekonsulter. De här 20 åren med olika regeringar har inneburit att man har petat och ändrat, inte minst de här sex senaste åren. Grundförutsättningen med en mer globaliserad värld och ett mycket mer utsatt läge för Sverige, och därtill de uppluckringar som har skett - det är det som vi vill ta tag i.
Herr talman! Låt mig börja med det här med beskattningen på hyresrätter. Dagens besked handlar om en sänkning av beskattningsnivån med en fjärdedel, från 0,4 procent till 0,3 procent. Det är ett ganska viktigt besked som jag tycker var intressant att lyfta fram eftersom Leif Jakobsson i dag i sitt huvudanförande inte bara talade om bostadsbyggande utan om den fiskala behandlingen av hyresrätter i gemen, inte bara de nybyggda utan också de som redan finns. Jag tycker ändå att det är värt att stanna lite vid detta. När det gäller det här med en skatteöversyn tycker jag som sagt att det skulle vara väldigt bra om Socialdemokraterna ger besked om vad det är för problem de vill lösa. Det vi nu hör här är att de vill få enhetligare regler - men i vilken riktning? Det är där som det är så tomt på besked. Ni gick till val på att återinföra förmögenhetsskatten. Är det någonting som ni håller fast vid, att beskattningen på förmögenheter, på privatpersoners sparande, är för låg i dag? Ni gick till val på att höja marginalskatterna. Vi har hört här i skatteutskottets debatter att ni fortsätter att beklaga att marginalskatterna har sänkts för inkomsttagare. Är marginalskatterna för låga eller för höga? Det är där vi måste börja diskussionen för att en utredning i så fall ska kunna se om det går att hitta gemensamma lösningar.
Herr talman! Vår ingång i detta ligger på ett högre plan. Det handlar inte om att komma med sina respektive reservationer och budgetpropositioner för just det året, utan det handlar faktiskt om att tänka långsiktigt. Var är skattebaserna? Hur mycket behöver vi för att kunna ha en bra välfärd med den demografiska utmaning Sverige har? Vad kommer långsiktigt att behöva anpassas? Hur ska fördelningen vara mellan kommuners, regioners och landstings ansvar och skatteintäkter för att få det här att fungera? Hur ska vi kunna värna och bygga upp det vi pratar om, nämligen ett starkt företagarland i denna globaliserade värld? Hur ser ett sådant skattesystem ut, och hur kan vi göra det på ett sådant sätt att det blir breda skattebaser som innehåller få undantag och därmed få inkomstmöjligheter för skattekonsulter och andra att ta sig runt de olika skattereglerna? Jag tror faktiskt att Martin Andreasson ska fundera över det där riktigt ordentligt, för det här är frågor som inte berör vilken marginalskatt vi har om två år, utan det handlar om ifall vi kan finansiera vår vård, vår omsorg, en bra utbildning och en högskola om 15-20 år. Det handlar om att lägga grunden för ett Välfärdssverige även i framtiden, och då behöver vi faktiskt en enighet över blockgränserna om de grundläggande delarna i ett skattesystem. Det är det vi är ute efter.
Herr talman! Jag tycker att det är sympatiskt med den resonerande tonen som Leif Jakobsson har när det gäller att ställa de första frågorna, nämligen: Hur ska vi skapa ett skattesystem som ger oss resurser till den välfärd och de tjänster som vi behöver bekosta gemensamt? Och hur ska vi se till att göra detta så att Sverige förblir ett konkurrenskraftigt och attraktivt investeringsland i en globaliserad värld? Det är bra frågor att utgå från. Men, herr talman, jag menar att det inte räcker som problembeskrivning, därför att det är frågor som alla kan ställa sig. Utifrån det behöver man titta på den verklighet som vi har och ta ställning till vad som är problemen med dagens skattesystem. En sådan sak är till exempel att vi genom skattereformen 1990-1991 gav Sverige en väldigt konkurrenskraftig bolagsskatt. Sedan har andra länder följt efter, och det gör att bolagsskatten i dag i Sverige inte är en positiv konkurrensfaktor på det sätt som den var för 20 år sedan. Det är klart att då måste varje parti för sig till att börja med fundera på om detta är ett problem. Därefter kan vi i så fall fundera på vad vi kan göra åt saken. På samma sätt var vi överens för 20 år sedan om att det var viktigt för Sverige att den högsta marginalskatten skulle vara 50 procent för alla inkomsttagare. Det tog tyvärr bara några år innan Socialdemokraterna bröt den uppgörelsen, men jag tyckte att det var en väldigt viktig grundbult i den skatteuppgörelse vi hade då. Jag begär inte att ni i dag ska lägga fram skattetabeller, men vi kan åtminstone börja med att ställa frågan: Vore det bra om vi kunde få ned marginalskatten ytterligare, eller är problemet tvärtom att den är för låg i dag?

Herr talman! Vi har hört mycket nämnas om ränteavdragsbegränsningar, riskkapitalbolag och räntesnurror i tidigare anföranden och i tidigare replikskiften. Därför tänkte jag i stället ägna min del i debatten åt två frågor, nämligen tonnageskatten och boendebeskattningen. Tonnageskatten är en skattefråga som gått som en följetong genom skatteutskottet år ut och år in. Skatteutskottet har både under den socialdemokratiska regeringstiden och under alliansregeringen skickat tillkännagivanden till regeringen om att utreda förutsättningarna för en tonnageskatt även i Sverige. Frågan om tonnageskatten har också utretts och remissbehandlats i flera omgångar, men likväl har det inte hänt mycket mer. För att kunna behålla och utveckla kompetensen inom skeppsbyggnad och sjöfart, för att erbjuda jobb åt alla de ungdomar som söker sig till våra sjöbefälsskolor och för att kunna bidra i miljö och säkerhetsarbetet behövs en handelsflotta med svenskt befäl under svensk flagg. Vi har i vår geografiska omvärld vatten, vatten och vatten. En mycket stor del av det som importeras och säljs i Sverige transporteras via sjöfart. Det är vi alla överens om. Men det finns hinder i att bemanningskostnaderna är för höga, trots TAP-avtalen som ger möjlighet för tillfälliga anställningar, trots statliga sjöfartsstöd på 1,5 miljarder, trots stora latenta skatteskulder som inte har krävts in och trots att praktiskt taget ingen inkomstskatt och inga arbetsgivaravgifter inbetalas för svenskt sjöfolk. Men, som sagt, trots alla dessa subventioner och stöd som redan ges anser många att svensk sjöfart skulle ha ännu mer att vinna på ett införande av en tonnageskatt i Sverige i likhet med flera andra sjöfartsnationer. Utskottet har envist fortsatt att påtala behovet av att bereda frågan i enlighet med det tillkännagivande som riksdagen i full enighet redan beslutat. Herr talman! I dagens betänkande redovisas ett uttalande från finansministern som tyder på att regeringen nu äntligen tagit sig an frågan.

Det kommer med all sannolikhet att ta tid, oavsett om oppositionspartierna i dag kräver ett nytt tillkännagivande. Att ta fram en ny lagstiftning utan att man är trygg i att alla omkringliggande delar kommit med och beaktats är knappast möjligt. Herr talman! Jag vill nämna några ord om Socialdemokraternas resonemang i deras reservation om boendebeskattningen. De skriver: "Omläggningen av fastighetsskatten har t.ex. medfört att ägare av de dyraste villorna har fått de största skattesänkningarna." Det är egentligen en gammal diskussion som tack och lov är passé. Men den visar också mycket tydligt på den ideologiska skillnaden i uppfattningen om vem som har rätt till pengarna i samhället. Är det medborgaren som själv har arbetat ihop en inkomst och som beskattats med 30 procent eller 55 procent i inkomstskatt och som sedan har spenderat sina besparingar på ett hus att bo i? Eller är det kanske medborgaren som själv har arbetat ihop en inkomst, som har beskattats med 30 procent eller 55 procent i inkomstskatt och som inte har spenderat sina pengar på ett hus att bo i utan skaffat sig andra dyra vanor som inte har gått att återkommande beskatta år efter år? Eller ska alla pengar betraktas som statens egendom och som staten till viss del kan tänkas avstå till den enskilde löntagaren på ett enligt socialdemokratisk bedömning rättvist sätt? Jag kan förstå att det är frestande att beskatta medborgarna för deras fastigheter eftersom hus inte går att gömma undan eller flytta i väg hur som helst. Det finns som bekant tre F som är lätta att beskatta, nämligen fattigt folk och fastigheter. De är lättast att plocka på pengar eftersom de oftast sitter fast där de sitter. Men med jobbskatteavdraget och den sänkta fastighetsskatten har alliansregeringen ändrat på det. Att betrakta boendet som en beskattningsbar inkomst har jag mycket svårt för, då anskaffningen av bostaden bygger på att man har haft en inkomst som redan har beskattats. Socialdemokraterna nämner också i sin reservation att regeringen utreder möjligheten att avskaffa fastighetstaxeringen av bostäder och på så sätt försvåra att beskattning grundad på marknadsvärde återinförs. Ja, det är väl bra i så fall. Då kanske vi också kan slippa beräkningen med 1 procent, eller 0,75 procent som det är nu, i fastighetsavgift utifrån taxeringsvärdet på fastigheter som inte har nått upp till maxbeloppet och nöja oss med någon form av indexuppräkning även för de hus som har lägre taxeringsvärden i dag. Herr talman! Det finns flera delar i detta betänkande som man mycket väl skulle kunna kommentera. Men jag nöjer mig med dessa två ämnesområden och yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Nu står vi här återigen och ska debattera frågan om tonnageskatt. Socialdemokraterna har sedan utredningen lades fram 2006 drivit frågan om införandet av en tonnageskatt. Vi har skrivit motioner, lämnat in skriftliga frågor och genomfört interpellationsdebatter år efter år. År 2007 fick vi en blocköverskridande majoritet här i riksdagen. Då trodde vi naturligtvis att den borgerliga regeringen skulle ta fram ett förslag. Men, ack nej. År efter år har regeringen förhalat detta, och ingenting händer. Herr talman! Det är inte bara vi socialdemokrater som har drivit på, utan även många borgerliga ledamöter har skrivit motioner och debattinlägg där de har krävt att en tonnageskatt ska införas omedelbart. Förra året skrev Alf Svensson, före detta partiledare i KD och numera EU-parlamentariker, tillsammans med Annelie Enochson en debattartikel. De var mycket tydliga med hur viktigt det är att vi får stopp på utflaggningen av svenska fartyg genom att införa tonnageskatt. Nu kan jag konstatera att KD:s representant Lars Gustafsson har strukit sig från talarlistan, men jag hoppas att han läser i protokollet vad jag har sagt. Tyvärr verkar kommunikationen mellan KD:s ledamöter och partigrupp inte alls fungera. I skatteutskottet fortsätter nämligen deras representant att underordna sig Moderaterna och finansminister Borgs ovilja att lyssna vare sig på redarföreningen eller på olika fackliga sjöfolksorganisationer, samtidigt som svenska fartyg fortsätter att flaggas ut. För fem år sedan fanns det ca 300 fartyg under svensk flagg, och vid årsskiftet 2011/12 var det drygt 90. Ja, ni hörde rätt, det finns 90 kvar. Detta får stora konsekvenser. Det har flera av de borgerliga ledamöterna tagit upp här. Det innebär bland annat att alla ungdomar som utbildar sig till sjöbefäl kommer att få stora svårigheter att få praktik och att de därmed inte blir klara med sin utbildning samt att många sjömän blir arbetslösa. Här gäller tydligen inte arbetslinjen. Precis som i fråga om bilindustrin saknas det också för sjöfarten en näringspolitik. Nu har den borgerliga regeringen kommit underfund med att utredningen om tonnageskatt som presenterades för sex år sedan inte duger som underlag för lagstiftning, utan nu ska det utredas igen. Tydligen tycker samtliga borgerliga ledamöter att det räcker med det eftersom ni nu snällt har accepterat detta och tycker att regeringen har gjort tillräckligt. Anders Borg anser att sjöfartsnäringen är en skattemässigt gynnad bransch som erhåller ett omfattande sjöfartsstöd och att vi därför inte kan besluta om en tonnageskatt. Men det har regeringen med finansministern i spetsen ansett hela tiden utan att ha tagit tag i denna fråga och löst eventuella problem med obeskattade reserver. Man kan nämligen hitta lösningar till en fungerande övergångsmodell. Det har man gjort i andra länder som har infört tonnageskatt. Nu har den borgerliga regeringen förhalat frågan i snart sex år och tydligt visat att man är helt ointresserad av att svenska fartyg flaggas ut till andra länder i Europa som har infört tonnageskatt. Vi socialdemokrater ställer inte upp på regeringens utarmning av svensk sjöfart. Vi tror på och vill medverka till en konkurrenskraftig svensk sjöfart där tonnageskatten är en viktig del. Flera av de borgerliga ledamöterna säger att det nu ska komma en utredning. Men av vaga utredningslöften blir det ingen tonnageskatt. Jag yrkar bifall till reservation 3, och det har ni alla här också möjlighet att göra om ni vill att Sverige ska vara en framstående sjöfartsnation.

Herr talman! Jag har en liten fundering och ett klarläggande. Först och främst behöver Christina Oskarsson inte vara orolig över KD:s medverkan. Det är som jag sade i mitt anförande: Det har varit en dialog inom Alliansen om hur vi ska kunna komma vidare. I utredningen finns vissa saker som inte har belysts. Nu kanske det är så att Socialdemokraterna har lösningen, men då vill jag att den presenteras här och nu. Det gäller exempelvis hur vi gör med den latenta skatteskulden på runt en miljard. Och hur gör vi med det faktum att hela denna näring i stort sett inte genererar en krona i skatt i dag? Den är rejält subventionerad. Dessa två frågor borde man titta på, men här har alltså Socialdemokraterna lösningen. Den skulle jag vilja höra.
Herr talman! Nu är det ju så att det är ni som har bollen och regeringsmakten. Under de sex år som den borgerliga regeringen har förhalat detta hade man haft möjlighet att tillsammans med Redareföreningen och de olika fackliga sjöfartsorganisationerna sätta sig ned för att lösa detta. Det är inte så att jag har lösningen på hur man skulle ha gjort detta, utan det är en sak parterna ska göra tillsammans. Jag har glömt bort den andra frågan.
Herr talman! Då kan jag repetera frågan. Eftersom detta är en skattegynnad verksamhet och man i stort sett inte betalar någon skatt inom vissa områden kan vi fundera på hur vi ska se på den frågan. Jag konstaterar att det inte finns några färdiga förslag från Socialdemokraterna, vilket är intressant. Det är därför vi i Alliansen och, vilket vi uppskattar mycket, även Miljöpartiet har insett att vi för att komma vidare i denna fråga måste se till att göra en bred utredning där vi får bort alla frågetecken. Då kan vi gå till beslut. Det är ett bra sätt att se till att vi kommer närmare en lösning. Att skicka ytterligare tillkännagivanden till regeringen där det finns en massa frågetecken kvar är ingenting som löser detta. Det är därför vi har tagit ansvar i Alliansen och sagt att vi vill gå vidare. Jag kan än en gång säga att om det är så att Finansdepartementet inte levererar en bra utredning inom en snar framtid är jag den första att plädera för ett tillkännagivande om en bred och effektiv utredning. Nu tror jag inte att vi behöver det, men jag säger det för att vara väldigt klar. Vi vill ha en lösning på denna fråga.
Herr talman! Det låter väldigt bra när Ulf Berg säger att det nu ska hända någonting, men ni har haft sex år på er att göra någonting. De obeskattade reserverna har funnits under hela den tid ni har förhalat frågan. Ni har skrivit debattartiklar, och ni har skrivit motioner. Ni har varit väldigt aktiva, men så fort frågan kommer hit till riksdagen händer ingenting mer. Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Jag har också läst att det ska komma en utredning, men det finns ingen tidsplan för denna utredning. Nu finns det drygt 90 svenskflaggade fartyg kvar. När utredningen är klar är det tveksamt om det finns några fartyg kvar som har svensk flagg. Som sagt: Det är ni som har bollen. Det är ni som har regeringsmakten. Då kan man förvänta sig att det ska hända något också, om ni vill ha en attraktiv svensk sjöfart. Det verkar dock inte som att intresset är så stort. I detta fall kan jag inte tycka det som Ulf Berg pratar om hela tiden, att arbetslinjen ska gälla. Här har vi nämligen ungdomar som utbildar sig för att kunna jobba inom sjöfarten. Vi har arbetslösa sjömän, och det ökar för varje månad som går eftersom båtarna flaggas ut. Precis som jag sade: Av vaga utredningslöften blir det ingen tonnageskatt.

Herr talman! Runt om i världen finner man det rimligt och rättvist att den som har förmånen att ärva en större förmögenhet ska lämna ett bidrag till finansieringen av samhällets olika åtaganden på samma sätt som förvärvsarbetande bidrar med en del av sina inkomster. Därför tas någon form av arvsskatt ut i många länder. Det görs dock inte i Sverige. Vi är ett av få jämförbara länder som helt saknar arvs och gåvoskatt. Att den som utan egen ansträngning får ärva stora förmögenheter inte anses behöva bidra till det gemensamma medan den som själv har arbetat ihop pengar får göra det rimmar illa med principerna att beskattning ska vara rättvis och att skatt ska tas ut efter bärkraft. Den som har större betalningsförmåga bör bidra mer till det gemensamma än den som har mindre. Det är viktigt ur rättvise och fördelningssynpunkt. År 2004 utreddes bland annat arvs och gåvoskatt av den statliga egendomsskattekommittén. Kommittén föreslog att arvs och gåvoskatterna skulle behållas i Sverige eftersom de har en utjämnande effekt på inkomst och förmögenhetsfördelningen i vårt samhälle. Ändå valde riksdagen att avskaffa den. Nu vet vi dock att ett mer ojämlikt samhälle är skadligt för alla, såväl fattiga som rika. Det är inte, tvärtemot vad många kanske ännu tror, bara de fattigaste som skulle ha glädje av en mer rättvis fördelning av resurser och därmed makt. När 21 rika länder har jämförts har det nämligen visat sig att en lång rad sociala och medicinska problem drabbar såväl fattiga som rika hårdare i mer ojämlika länder. Stress och miljöskadlig statuskonsumtion ökar ju mer ojämlikt ett samhälle är. Man jämför sig med andra, och fattigdom är relativ. Om detta kan man, om man är intresserad, läsa mer i boken Jämlikhetsanden av de brittiska epidemiologerna Kate Pickett och Richard Wilkinson. Utskottet motiverar sitt avstyrkande av motionen om att återinföra arvsskatt med att arvsskatten sådan den var utformad innan den avskaffades orsakade problem. Det är riktigt att en arvsskatt måste utformas noggrant för att fungera väl. Egendomsskattekommittén uppmärksammade problematiken och föreslog därför att tillgångar i näringsverksamhet skulle särbehandlas för att inte sätta käppar i hjulen för generationsskiften i familjeföretag. Kommittén menade också att det är befogat av både fördelningspolitiska och administrativa skäl att inte ta ut skatt på smärre arv. Det är även viktigt och fullt möjligt att skattesystemet utformas med hänsyn till den som mist sin make eller sambo så att han eller hon inte måste sälja sitt hem för att betala arvsskatt. Så var det också på slutet när vi hade arvsskatt i Sverige. Inget system är perfekt, men finns viljan går de flesta problem att hantera. USA med sitt goda företagsklimat är ett intressant exempel. Hög arvsskatt kombinerat med lagstiftning som har gjort det skattemässigt gynnsamt att testamentera familjeföretag till de anställda anses ha bidragit till den stora andelen löntagarägande i amerikanska företag. Jag tycker att det är svårt att förstå varför arv av stora förmögenheter ska lämnas obeskattade medan inkomster av eget, även lågavlönat, arbete beskattas. Det man ärver har ju per definition skapats av någon annan. Arvsskatt har också förespråkats av liberaler som Bertil Ohlin, John Stuart Mill och Adam Smith, och stödet ökar. Nyligen har även LO:s chefsekonom och Sacos samhällspolitiska chef uttalat sig för arvs och gåvoskatt. För att vända den alltmer ohållbara utvecklingen i samhället behövs en politik som syftar till att minska de ekonomiska klyftorna, inte öka dem. Att återinföra arvs och gåvoskatt är enligt min mening just en sådan politisk åtgärd. Naturligtvis räcker den inte - det behöver göras mycket mer - men det vore ett steg i rätt riktning. Därför har jag tillsammans med Valter Mutt lagt fram en enskild motion om att återinföra arvs och gåvoskatt. Herr talman! En klokt utformad arvs och gåvoskatt skulle inte bara ge välbehövliga intäkter till vår gemensamma välfärd utan också bidra till att skapa mer rättvisa villkor för olika människor. Vi har i riksdagen makt att skapa mer rättvisa och jämlika villkor för människor i Sverige - om vi vill.

Herr talman! Antingen bygger man ett samhälle för alla eller så skapar man steg för steg ett "särhälle" där människor lever särskiljda under vitt skilda livsbetingelser. I ett sådant blåkallt samhälle börjar till slut alla frysa, för naturligtvis mår alla dåligt i ett samhälle som faller isär och där barnfattigdom och vanvård av äldre breder ut sig. Ett samhälles civilisationsgrad bestäms av hur väl det tar hand om sina mest utsatta individer. Att Gini-koefficienten, som mäter socioekonomisk ojämlikhet, stiger brant i Sverige är ingen olycklig slump utan är förprogrammerat av beslut fattade i denna kammare. Om vi genom återkommande skattesänkningar kontinuerligt minskar andelen vi satsar på det gemensamma ökar de sociala skillnaderna, vilket förskingrar det sociala kapitalet i vårt samhälle, alltså sådant som har med ömsesidig tilltro och gemensamma framtidsdrömmar att göra. Herr talman! Nu är det ju ingen naturlag att skatter bara kan sänkas och plockas bort, utan om man vill - och att vilja är ju kärnan i all egentlig politik - kan givetvis smart konstruerade skatter höjas eller återinföras. Klarsynta samhällsforskare, såsom den brittiske nationalekonomiprofessorn Grahame Thompson, har visat att också i vår globaliserade tid är det nationella handlingsutrymmet för ekonomisk politik alls icke obefintligt. Sålunda har flertalet industriländer valt att behålla arvsskatt i någon form, och självfallet skulle också Sverige kunna återinföra denna skatt som även under globaliserade förhållanden är svår att planera bort. Allt fler röster i vårt samhälle pekar på denna möjlighet, däribland LO:s chefsekonom och Sacos samhällspolitiska chef, som nyligen i ett gemensamt inlägg på DN Debatt skrev att "skattesystemet bör uppmuntra ekonomins förnyelse. Vi tycker att det är rimligt att beskatta gamla pengar hårdare än nya. Skatter på gåvor och arv är mindre störande för ekonomin än skatt på arbete och är förenliga med grundläggande rättvisebegrepp som jämlika möjligheter." Det förtjänar att påpekas att en av författarna till dessa rader varit verksam som huvudsekreterare i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi vid Finansdepartementet. Herr talman! Det är självfallet viktigt att en arvs och gåvoskatt konstrueras på ett sätt som inte försvårar generationsskiften i familjeföretag och annan samhällsnyttig verksamhet. Och det är min djupa övertygelse att en sådan utformning är fullt möjlig att få till stånd. Därför har jag tillsammans med Annika Lillemets lagt en enskild motion om att återinföra arvs och gåvoskatt. Herr talman! Från Adam Smith till Bertil Ohlin har liberaler varit anhängare av arvsskatt som ett sätt att motverka ekonomisk maktkoncentration. I nyliberalismens tid behövs liberalismen mer än någonsin. I detta anförande instämde Jacob Johnson .